Herr talman! Jag vill först säga att jag har litet svårt för att förstå, hur man kan anklaga den svenska regeringen för att det eventuellt förekommer missförhållanden i Norge i samband med den norska säljakten. För övrigt framgår det av mitt svar att frågan om djurplågeri i samband med jakt är föremål för överläggningar mellan de svenska och norska myndigheter som har ansvaret för detta. De svenska myndigheterna, som företräder den svenska regeringen ger till känna den uppfattning regeringen har i dessa frågor, och vi sticker inte under stol med att vi djupt föraktar djurplågeri i vilken form det än förekommer.
Herr talman! Jag gjorde inte svenska regeringen ansvarig för vad som sker i Norra Ishavet utan för att regeringen är passiv på detta område. Det är en stor skillnad. Vidare vill jag säga att detta inte är en fråga om jakttider och dylikt, som man nu underhandlar om mellan olika myndigheter i de skilda länderna. Vad som än görs skulle det ge en helt annan tyngd om den svenska regeringen i Nordiska rådet ville ge uttryck för en klar ståndpunkt i denna fråga, alltså mot djurplågeri. Jag tror att det skulle vara mycket välkommet. Jag hävdar fortfarande att det skulle ha stöd i en bred folkopinion i Sverige.

Herr talman! Fru Mogård har frågat mig om enligt min mening några åtgärder kan vidtas för att förhindra att t.ex. miljövårdsberedningens eller naturvårdsverkets namn på ett missvisande sätt utnyttjas av företag i deras reklam för »miljövänliga> produkter och vilka åtgärder jag, om så inte är fallet, avser att vidta så att allmänheten i förekommande fall upplyses om det rätta förhållandet. I proposition till årets riksdag har regeringen lagt fram förslag till lag om tillbörlig marknadsföring. Genom den föreslagna lagstiftningen torde möjligheter skapas att ingripa mot att t.ex. myndigheters namn utnyttjas på ett missvisande sätt i ett företags reklam för vissa varor. För närvarande saknas i de flesta fall lagliga möjligheter att ingripa i sådana situationer. De åtgärder som står till buds då en myndighets namn utnyttjas på ett missvisande sätt i reklamen är i första hand att myndigheten offentligt bemöter de missvisande uppgifter som kan ha lämnats eller begär tillrättaläggande av vederbörande företag.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Bengtsson för svaret på min fråga. Bakgrunden är en händelse av allvarlig karaktär. Ett företag har sänt ut en broschyr >»Konsten att göra rent utan att smutsa ner» till 20000 opinionsbildare i Sverige — riksdagsmän, landstingsmän, kommunalmän m.fl. Företaget: marknadsför i huvudsak sina kemisk-tekniska produkter till storförbrukare: staten, kommuner och enskilda företag, och är enligt uppgift ledande leverantör till denna sektor. Broschyren som på ett lättfattligt sätt vill presentera miljövårdsproblematiken kompletteras med flygblad som delas ut i de 85 färgaffärer som för produkterna. Dessutom har företaget i sammanhanget levererat åtta pressreleaser. Broschyren uppges vara »förelagd den statliga Miljövårdsberedningen före tryckning». Påståendet återkommer i hela materialet men är icke desto mindre felaktigt. Hur har nu detta kunnat ske? På en fråga i pressen har jordbruksministern svarat, att han i brev till företaget anhållit om ett tillrättaläggande. I brevet står också följande: >»Om enskilda ledamöter i beredningen varit inkopplade vid granskningen — vilket undandrar sig mitt bedömande — får detta helt stå för deras egen räkning.

Kan statsrådet ge en sådan garanti? Nu är skadan skedd i det här fallet, och det må-så vara att vi efter den 1 januari 1971 torde kunna lagligt komma åt vilseledande reklam även om företaget i det här fallet troligen snarare har vilseletts än vilselett — men vi är inte där ännu. Enligt min mening måste jordbruksministern och hans underlydande verk naturvårdsverket ha en sådan beredskap att de kan anlägga effektiv moteld mot sådan här information. Anser statsrådet att det förhållandet att statsrådet skriver brev till företaget och svarar på en fråga i en enda tidning är tillräckligt som offentligt bemötande och tillrättaläggande?
Herr talman! Jag vill fortsätta det citat som frågeställaren påbörjade. I mitt brev till företaget skrev jag nämligen vidare: »Jag får därför anhålla att Ni tillrättalägger den felaktiga uppgiften i Eder broschyr.> Det har företaget självfallet också nödgats göra. Det enda sätt på vilket myndigheterna har att ingripa, om någon använder myndighets namn, är att snabbt gå ut med ett tillrättaläggande, och det var vad jag gjorde. Naturligtvis kan jag inte garantera, ty det vore felaktigt av mig, att enskilda ledamöter i beredningen inte granskar miljövårdsskrifter, men jag utgår ifrån att det i framtiden inte kommer att heta om någon skrift att miljövårdsberedningen som sådan har granskat den. För övrigt bör det ju vara rätt klart för ett företag att miljövårdsberedningen och naturvårdsverket inte kan uppträda som granskare och auktorisatorer av enskilda företags broschyrer. Om man tänker litet grand exempelvis på hur miljövårdsberedningen är uppbyggd, så är det helt orimligt att en sådan sak kan förekomma. Jag lovar alltså att om det skulle inträffa någonting sådant här i fortsättningen, så kommer vi omedelbart att kräva att ändring sker i reklamskriften och att det på lämpligt sätt tillkännages för allmänheten.
Herr talman! Ett brev från miljövårdsberedningens sekreterare — tillika ledamot av miljövårdsberedningen — meddelar att sekretariatet såsom en service till näringslivet, pressen och andra intresserade korrigerar «olika skrifter i vad gäller miljövård. Brevet slutar: »Dessutom är vare sig miljövårdsberedningen eller jordbruksdepartementet ansvariga för skriften i fråga. Den har enbart underställts miljövårdsberedningens sekretariat.» Jag tycker det är rimligt att anta att företaget har haft svårt att skilja mel: lan miljövårdsberedningen och dess sekretariat. Vad företaget meddelade i tidningen i går bestyrker mitt påstående. Det förefaller också som om det hade funnits ett klart tillstånd för företaget att använda uttrycket »förelagd den statliga miljövårdsberedningen>. Då bör miljövårdsberedningen enligt min mening klart meddela allmänheten, företagen och näringslivet vilken service den är beredd att ge samt skaffa fram befattningsbeskrivningar för olika ledamöter i den mån de behövs. I varje fall behövs de tydligen för sekreteraren. Det är ju litet fatalt när sådana här broschyrer och sådant här material går ut. Mycket få tidningar har egna miljövårdsjournalister, som kan upptäcka felen. Det blir alltså en väldig spridning på dem. Riksdagsmän, landstingsmän och kommunalmän är inte experter. De får här eventuellt vilseledande information. Det är riktigt att företaget nu enligt uppgift kommer att med mycket stora kostnader beriktiga de felaktiga uppgifterna. Det tycker jag är företagets förtjänst, men det är miljövårdsberedningens fel. Jag vädjar till statsrådet att vidta kraftiga åtgärder dels för att förhindra att miljövårdsberedningens sekretariat agerar så att det kan missförstås, dels för att något effektivare än vad jag nu anser vara fallet kunna beriktiga felaktigheter, som ju i det långa loppet skadar miljövårdsarbetet.
Herr talman! Det hade varit enklare, fru Mogård, att fråga om jag är beredd att förhindra att miljövårdsberedningens sekretariat i framtiden tjänstgör som rådgivare. Då skulle jag ha svarat att jag självfallet är beredd att förhindra det. I framtiden kommer miljövårdsberedningens sekretariat inte att tjänstgöra som rådgivare åt någon annan institution än regeringen och de ämbetsverk för vilka beredningen tillkommit. Sedan kan jag emellertid inte underlåta att också säga, att det väl ändå för alla här i riksdagen och för dem som på annat sätt deltar i det offentliga livet är uppenbart, att de beredningar vi har av typ miljövårdsberedningen aldrig kan uppträda som rådgivande organ åt näringslivet. De är rådgivande beredningar åt regeringen, och i dem ingår ämbetsverkens chefer, statsråd, framstående vetenskapsmän, kommunalmän, forskare och miljövårdsintressenter. En beredning kan rimligtvis inte åta sig att ge råd eller ha instruktioner att uppträda som något slags rådgivare åt alla de företag som nu utarbetar miljövårdsbroschyrer. Svaret på min fråga är alltså att miljövårdsberedningens sekretariat inte i framtiden kommer att tjänstgöra som något slags kostnadsfri rådgivare.

Herr talman! Förevarande utlåtande från bankoutskottet behandlar frågan om återlån från allmänna pensionsfonden. Det har väckts ett par mycket kort fattade motioner i ärendet. Frågan har tidigare varit uppe till behandling i riksdagen, och utskottsmajoriteten hänvisar liksom föregående år till att kapitalmarknadsutredningen förutsättningslöst kommer att granska återlånesystemet och vill med anledning härav inte nu ta ställning i frågan. Denna utredning arbetar emellertid på lång sikt. Det redovisas i bankoutskottets utlåtande att återlånen från delfond III är mycket ringa. De utgör endast 0,2 procent av den totala utlåningen genom denna fond. Återlånen genom delfond II ligger däremot uppe i 12,1 procent av motsvarande utlåning. Dessa siffror talar för sig själva. De mindre företagen kan inte utnyttja sin återlånerätt på grund av att de belopp som de vid varje tillfälle får låna blir för små. Återlånerätten kan ju bara utnyttjas vid årligen återkommande tillfällen. Riskerna för fonden är obefintliga. Det är bankerna som tar riskerna gentemot låntagarna. Det är egentligen bara fråga om ett slussande av kapitalet från fonden till affärsbankerna. Nu kan det sägas — och det anför också utskottsmajoriteten — att vi har ett speciellt läge, eftersom vi har ont om kapital. Det är vi alla medvetna om. Inte minst i dagens tidningar kan vi läsa om vilka drastiska åtgärder riksbanken ålagt affärsbankerna att vidtaga, nämligen att dra in på krediterna. Jag tror att det är mycket olyckligt för den typ av företag som framför allt använder sig av lån med korta kredittider av detta slag och som nu blivit drabbade. Ett litet företag har inte så stora årliga belopp att betala in till AP-fonden. Om ett sådant företag behöver skaffa sig några inventarier, en maskin eller dylikt, räcker alltså inte återlånerätten på ett år för detta ändamål. Det vore därför rimligt om denna typ av företag finge tillgodoräkna sig en längre tid. Även om vi har brist på kapital för närvarande tror jag inte att dessa små belopp märkbart skulle påverka den utlåning som görs. Det rör sig vanligen om mycket små belopp, men reglerna är sådana att denna grupp blivit ställd i ett sådant läge att den inte praktiskt kan utnyttja de rättigheter som större företag kan tillgodogöra sig. I bankoutskottets utlåtande finns det ytterligare en reservation, nr 2, som vill ha ett undantag av återlån från kreditrestriktionerna. Det är en uppföljning av vad som tidigare sagts här om att dessa lån inte skulle drabbas av de allmänna = kreditrestriktionerna. Man önskar en förlängning av ansökningstiden av återlån för år 1968. Det gäller alltså mera en teknisk fråga för att inte behöva komma in så tidigt med ansökningar som nu är fallet. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till de två reservationer som är fogade till bankoutskottets utlåtande.

Herr talman! Utöver vad herr Larsson i Umeå redan har anfört vill jag göra några reflexioner i detta ärende. Det är kanske litet väl högtidligt uttryckt när motionen talar om »den konstitutionella bakgrunden> till återlån. Däremot är det säkert fullt befogat att erinra — som man också gör i motionen — om de uttalanden beträffande återlånerätten, som kommit från så auktoritativt håll att det kan vara berättigat att beteckna dem som utfästelser. Motionärerna citerar vad 1957 års pensionskommitté skrev i sin promemoria om fondförvaltningen. Helt lättläst är kanske inte den skrivningen, men hela resonemanget går ut på att den försämring i finansieringsmöjligheter som bortfallet av egna pensionsstiftelser innebar borde kompenseras genom en rätt för avgiftsbetalarna att återlåna hela avgiften eller del av den. När den kreditpolitiska beredskapslagstiftningen genomfördes år 1962 räknade man också helt klart med en sådan rätt till återlån. Den skulle få bestå utan att inskränkas av några hänsyn till likviditets-, kassaoch placeringskvoter. Men den rätten har sedan blivit helt fiktiv genom det regleringssystem som införts på kreditmarknaden. Riksbanken ålägger ju affärsbankerna att bokföra återlånen under rubriken »övrig utlåning» och sätter tak över denna. Att det i praktiken innebär att några nya pengar knappast kommer fram för den som har betalt pensionspremier behöver väl inte sägas. Är det någon som inte är medveten om detta får han i dag besked via tidningarnas löpsedlar med deras text om totalt kreditstopp. De som är emot motionskraven på att återlån skall stå utanför kategorin »Övrig utlåning» staplar skälen ovanpå varandra. Men inget av de skälen förefaller mig i varje fall att vara bärande, och sammanlagt blir de det inte heller. Det är greppet kring kreditgivningen som man är så rädd att mista. Rädslan är förståelig, rädslan är befogad. Den yttre och inre balansen i den svenska ekonomin är, som vi alla vet, utsatt för mycket stora påfrestningar. Men rädsla resulterar ofta i felaktiga reaktioner. Svårigheterna för den svenska ekonomin kan inte bemästras genom att kreditmarknaden beläggs med tvångströja. Mer än någonsin skulle det i dag behövas en vital och väl fungerande kreditmarknad, där inte den produktiva sektorns kapitalbehov redan i förväg sätts i strykklass. Skall vi komma ur det nuvarande bekymmersamma läget vill det ju till en ökad produktivitet inom näringslivet, och för att den skall komma till stånd behövs det i sin tur tillgång till medel för rationaliseringar. Herr talman! Motionen aktualiserar en mera begränsad aspekt av det hela. Jag har här kommit över till att resonera kring ett vidare sammanhang. Men i detta vidare sammanhang passar motionskravet helt in. Jag ber därför, herr talman, att få instämma i det yrkande om bifall till reservationerna som redan framförts av herr Larsson i Umeå.

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona ansåg att man borde lugna sig och avvakta utredningsresultatet. Ja, herr Bengtsson i Landskrona, det resonemanget kunde man möjligen ha fört för ett halvår sedan, man kunde till nöds ha fört det när man formulerade utskottsmajoritetens skrivning, men att föra det i dag efter de nya signaler som hissats av riksbanken i går förefaller ändå mindre lyckat. Vi skulle alltså för det svenska näringslivets del avvakta utredningsresultatet. När det kommer vet ingen, och det ligger nära till hands att erinra om det gamla ordspråket att medan gräset gror dör kon. Man kan travestera det därhän att medan utredningen sitter och medan riksbanken arbetar med sitt begrepp »övrig utlåning» — under ett fixerat tak där någon ökning av kreditvolymen inte kan komma till stånd — så rinner valutareserven bort ur vårt land och prisnivån stiger här hemma. Mellan dessa ting existerar ett klart samband. Att ett samband existerar är naturligtvis också riksbanken med sina fullmäktige medveten om. Man söker komma till rätta med problematiken genom att med oerhört stränga bestämmelser hålla nere den totala kreditvolymen. Men jag återkommer till det som jag nämnde i mitt tidigare anförande och som jag tror är svårt att bestrida, nämligen att om man vill bryta den utveckling som vi måst notera här i landet, skall man inte som nu skett skärpa en politik som gett så dåliga resultat. Vi har hamnat i en bristsituation på kapitalmarknaden, en situation som hindrar den rationalisering och utbyggnad som är enda möjligheten att komma ur de nuvarande ekonomiska bekymren.

Herr talman! En formulering av herr Bengtsson i Landskrona hörde jag mycket gärna. Han talade nämligen om att det i och för sig inte blir någon som helst ökad kreditkapacitet genom den ändring som vi förordar. Det var ett argument som användes från vårt håll — jag nyttjade det personligen vid flera tillfällen — när Investeringsbanken var aktuell: vad Investeringsbanken komme att låna ut var sådant som de andra kreditinstituten då icke kunde låna ut. Jag är alltså härvidlag helt införstådd med herr Bengtssons uppfattning. Det är den totala kreditvolymen som är av intresse, inte vilket institut som förmedlar krediten och hur den redovisas hos de olika instituten. Vi kommer emellertid inte ifrån att man genom detta styrda sätt att begränsa kreditvolymen får en inlåsningseffekt som är ytterligt påtaglig. Jag arbetar själv i bank och ser därför situationen inifrån, och jag har så pass mycken kontakt med företagare att jag vet hur det hela slår — och det slår hårt för deras del. Siffran på antalet konkurser i landet har stigit mycket kraftigt. Jag före ställer mig att efter det nya ingreppet i går kommer ytterligare sådana fall att inträffa. Det kommer att bli svårt för många mindre företag att brygga över tillfälliga likviditetskriser, att betala löner till de anställda, att göra rätt för sig när det gäller att betala fakturor. Arbetsplatser kommer då att blockeras därför att lönerna inte kan betalas ut, ansökningar om konkurser kommer att lämnas in därför att fakturor inte betalas i rätt tid. Detta är ett resultat av den mycket stela och besvärande utformning som man har givit åt den i och för sig erforderliga begränsningen av den totala kreditvolymen.

Herr talman! Det förvånar mig att herr Bengtsson i Landskrona inte har uppmärksammat vad som står i utskottets redovisning. För den andra delfonden ligger återlån på 12,1 procent, d.v.s. 1978 200 000 kronor. För den tredje delfonden, småföretagen, är siffran för återlån 0,2 procent, d.v.s. 11,1 miljoner kronor. Detta visar klart hur de olika typerna av företag behandlas när det gäller återlånerätten. Reservanternas förslag går ut på att förhållandena någorlunda skall rättas till så att de olika företagen ges samma möjligheter. Som bestämmelserna nu är utformade är det praktiskt taget omöjligt för de små företagen att få låna på villkor likvärdiga med de stora företagens, och den orättvisan borde man väl med litet god vilja kunna eliminera.

Herr talman! Kammarens debattordning gör att när jag nu talar för motionärerna så känner jag mig ha hamnat i bakvatten. Det rådet emellertid i dag så stor ängslan på många håll i landet inom den mindre och medelstora företagsamheten efter de åtgärder som riksbanken i går signalerade på det kreditpolitiska området, att jag anser mig ha en moralisk plikt att ytterligare tala i ämnet. Med stort beklagande konstateras att man för att vrida den bekymmersamma ekonomiska utvecklingen rätt här i landet koncentrerar sig enbart på och begränsar sig till kreditpolitiska åtgärder. Det är kreditpolitiska åtgärder som sannerligen drabbar de svagare företagarna här i landet. I och med införandet av de nuvarande kreditrestriktionerna har de mindre och medelstora företagen kommit i kläm. Detta understryks bl.a. av en undersökning, gjord av Industri förbundet 1969, som visar att de stora företagen endast i mindre omfattning berörts av nu gällande kreditrestriktioner. Av en nyligen offentliggjord rapport från affärsbankerna framkommer dessutom att utlåningen till de mindre och medelstora företagen har minskat. Behovet av en ackumulerad återlånerätt framgår bl.a. av det förhållandet att småföretag endast i mindre utsträckning kunnat utnyttja återlånerätten, vilket bekräftas av en utredning som gjordes av Svenska bankföreningen redan 1965. Av den utredningen framgår att cirka 80 procent av återlånen vid denna tidpunkt redovisades av företag med mer än 500 anställda, d.v.s. i allmänhet affärsföretag som uppenbarligen har mycket god och hög likviditet. Detta förhållande understryks även av den ringa andel som återlånen har i tredje fondstyrelsen — endast ca 0,2 procent — som förvaltar avgifter, erlagda för anställda i enskilda företag med mindre än 20 arbetstagare samt egenavgifter. Andra fondstyrelsen, som förvaltar avgifter erlagda för anställda i enskilda företag med minst 20 arbetstagare, har en avsevärt större andel av återlånen, nämligen 12,1 procent.

För att de mindre och medelstora företagen skall kunna utnyttja återlånen från AP fonderna på ett effektivare sätt kräver vi att återlånerätten får ackumuleras under fem år och att återlån får ske upp till 75 procent av inbetalda avgifter. betungande för de mindre företagen. Amorteringstiden är i regel alltför kort. Vi föreslår därför i vår motion att den i föreliggande fall utsträcks till 20 år. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationen 1. Som jag tidigare framhållit är det de mindre och medelstora företagen som hårdast drabbas av kreditrestriktionerna. Jag kan därför inte dela utskottsmajoritetens uppfattning att de mindre och medelstora företagen ej skulle gynnas av en ökad återlåneandel inom ramen för den totala kreditgivningen. Att återlånen kraftigt ökar vid hårdare kreditrestriktioner beror på att denna form av långivning ej påverkar bankernas likviditetskvot och kassakvot. I den kreditpolitiska beredskapslagstiftningen sades det uttryckligt ifrån, att återlån inte skulle påverkas av eventuella kreditrestriktioner. Jag finner det därför ytterst angeläget att återlånen ej begränsas av några kreditrestriktioner utan jämställs med de prioriterade lånen till staten och bostadsbyggandet. Jag yrkar, herr talman, bifall även till reservationen 2.

Herr talman! Det var ett uttalande av herr Bengtsson i Landskrona som fick mig att på nytt begära ordet. Herr Bengtsson sade nämligen att det inte var fråga om någon försämring — avsikten är inte att pressa ned kreditgivningen på sektorn »Övrig utlåning>, utan den skall bibehållas oförändrad fram till årets slut, påpekade herr Bengtsson. Inom näringslivet — i varje fall inom ett dynamiskt näringsliv — är stillastående i själva verket att gå tillbaka; det innebär att man tappar mark i förhållande till konkurrenterna. Detta kan kanske avfärdas som allmänt tal. Jag säger det själv för att bespara herr Bengtsson besväret att komma med den repliken. Högst konkreta invändningar av annat slag kan emellertid göras mot herr Bengtssons resonemang. Riksbanken mäter i svenska kronor. Tyvärr är utsikten mycket liten att den svenska kronans värde kommer att vara oförändrat fram till årets slut. Man har spekulerat kring den penningvärdeförsämring som kommer att äga rum här i landet under året, och olika siffror härför har angetts. Helt orimligt är det väl inte att befara att det för året som helhet kommer att röra sig om låt oss säga 6 procent. Vågar man sig på en sådan gissning föreställer jag mig att man inte kommer att stå där med skammen vid årets slut. Det betyder, herr Bengtsson, att den kreditvolym som skall täcka företagens behov av främmande kapital för anläggningar, för lager, för kundfordringar 0. s. v., i realiteten kommer att täcka en mindre andel än tidigare. Vi skall alltså reducera krontalet med 6 procent — om det nu är frågan om den procentsatsen — för att förstå vad det verkligen gäller. Oförändrat krontal innebär vid den prisutveckling, som vi tyvärr står inför, i realiteten en försämring för kredittagarna, och en sådan försämring är jag rädd att man icke kan ta inom näringslivet utan att allvarliga skadeverkningar uppstår.

Herr talman! På nytt får jag nog konstatera att herr Bengtsson lade en replik i munnen på mig, när han erinrade om att tillskapandet av Investeringsbanken var sammankopplad med den höjda <omsättningsskatten. Repliken skulle inte gå ut på att detta var en befogad hopkoppling, ty de pengar som kom fram genom den höjda omsättningsskatten skulle inte lånas ut via Investeringsbanken. Men det är en påminnelse om det samband som existerar mellan finanspolitik och kreditpolitik. Den oerhörda hårdheten i kreditpolitiken är betingad av slappheten i finanspolitiken, sådan som den har utformats år efter år av den socialdemokratiska regeringen här i landet. När jag ändå är uppe i talarstolen vill jag säga, att jag finner det anmärkningsvärt att herr Bengtsson bagatelliserar de svårigheter företagarna, inte minst de mindre företagarna, står inför. Herr Bengtsson använde formuleringar som »litet oroliga> och »dämpa litet grand». Jag tycker att de minifarhågor som herr Bengtsson på det sättet tecknar inte överensstämmer med en riktig skildring av situationen. Jag vill ytterligare konkretisera de bekymmer som företagarna har genom att erinra om den tekniska utformning som man nu ger begränsningen av kreditvolymen, i det att man förlitar sig till fysiska tak. Bankerna har den erfarenheten att om de slår igenom det taket så utsätts de för — det kan vi väl säga — en omild behandling. Det tillgrips okonventionella åtgärder av ett slag som har föranlett ganska mycken diskussion och som för bankernas resultatutveckling har blivit en synnerligen påtaglig realitet. För att undgå sådana bekymmer och dessutom för att lojalt söka efterkomma riksbankens önskemål, alltså av två skäl — dels av lojalitet, dels av hänsyn till den egna räntabiliteten — måste affärsbankerna hålla sig en bra bit under detta tak. En del av krediterna är så utformade, att de varierar i volym utan att bankerna kan påverka detta. Det gäller krediter i checkräkning, där kunderna har möjlighet att utnyttja större belopp än de normalt tar i anspråk på sina räkningar. Det har lämnats besked om att man förmodligen blir tvungen att skära ned denna facilitet för dem som vill ha en kreditreserv, och det kommer att bli ytterligare ett bekymmer, staplat ovanpå de många som man redan tidigare har.

Herr talman! Det är ett mycket begränsat önskemål som framförts i den här behandlade motionen. Det hänger samman med att det gäller ett utbrutet parti av en större motion, som i sina huvuddelar gått till bevillningsutskottet. Vad det här är fråga om är önskemålet att bankerna skulle ha rätt att ligga med ett litet lager av aktier, med vilket de skulle kunna stå allmänheten till tjänst när det gäller att för komplettering eller i annat sammanhang köpa enstaka aktier. Några nackdelar av detta har faktiskt inte kunnat påvisas av de tillfrågade remissinstanserna. Man säger visserligen att några avsevärda fördelar inte står att vinna.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
Herr talman! Detta är ingen stor fråga, så det finns inte mycket att strida om. Enligt utskottet bör det göras en mera ingående utredning innan förslaget kan tillstyrkas, och det vill därför inte nu biträda motionerna. Sedan en sådan utredning gjorts kan man ju komma tillbaka om det kan visas att förslaget har en mening. Några av remissinstanserna har ställt sig halvt positiva och några halvt negativa. Men det är som sagt ingen stor sak och är inte heller avsett att vara det; det gäller bara något slags mindre serviceverksamhet. Därför tycker vi inom utskottsmajoriteten att detta inte är mycket att föra fram i en reservation. Men nu föreligger i alla fall en sådan, och vi anser att den bör avslås. Jag tillstyrker alltså utskottets hemställan om avslag på motionerna. Sedan får man, genom utredning från bankernas sida, visa upp att detta verkligen har någon praktisk betydelse. Utredningen kan göras i samverkan med bankinspektionen. Sedan kan vi få tillbaka ärendet i litet mer färdigbehandlat skick än i dag.
Herr talman! Vårt dagliga liv är fyllt av så många småirritationer att jag anser att man bör minska dem, om man har möjligheter därtill. Det är faktiskt ganska ofta aktuellt för den aktieköpande allmänheten att runda av sitt aktieinnehav. I samband med en emission — fondeller nyemission — kan en person vilja vara i besittning av det antal aktier som sedan skall divideras med 3, 5 eller något annat tal för att det skall gå jämnt ut när emissionen genomföres. På börsen handlar man s.k. börsposter. Det är stora poster för flertalet aktieköpare. Om de skall slås sönder och delas upp på flera köpare innebär detta tekniska svårigheter, som skulle kunna minskas genom ett förfarande i stil med det föreslagna. Jag tillät mig när vi behandlade ärendet i utskottet säga att det här är en parallell till hur man har det när man som landsortsriksdagsman här i Stockholm själv står för sitt kosthåll — i varje fall på mornarna. Om man då skall koka te och äta sin smörgås, vet man att om man köper ett helt bröd blir det liggande länge och blir ganska torrt och tråkigt. Man uppskattar därför, att i somliga affärer den vänliga expediten tar fram en kniv, delar brödet och säger att det står de gärna till tjänst med. På samma sätt önskar vi inom bankerna kunna stå till tjänst när det gäller småkunder. Det kan vara praktiskt att vi har den rättigheten. I andra affärer säger man kanske: Nej, vi får inte dela brödet. Då går man därifrån och är litet ledsen över att inte vardagslivet kan bli servicevänligare. Här har vi en möjlighet till litet mindre omständligt vardagsliv, och därför tycker jag inte att man skulle behöva avslå motionen utan bör kunna ordna det på det sätt som motionärerna föreslagit.
Herr talman! Utskottsmajoriteten anser nog att man kan fortsätta att dela brödet som hittills i de affärer som har den välvilliga inställningen, men att vi i övrigt kan vänta att dela aktieposterna till dess den utredning föreligger som vi har talat om.

Herr talman! I motionsparet I: 398 och II: 443 har hemställts om en sådan ändring av Kungl. Maj:ts kungörelse av den 11 december 1964 om förordnande för tullpersonal att ombesörja viss polisbevakning och att kustbevakningspersonal ges polismans fulla befogenhet vid utövandet av sina tillsynsoch övervakningsuppgifter. Enligt nuvarande bestämmelser får kustbevakningspersonal i vissa fall inte vidtaga några repressiva åtgärder i form av gripande, förhör eller annan utredning. Bevakningspersonalen skall formellt anmäla överträdelsen till polisen, som sedan har att vidtaga de erforderliga åtgärderna. Detta gäller bl.a. brott mot sjötrafikreglerna och mot skyddsområdesbestämmelserna samt vid oljeutsläpp från fartyg. Ett sådant förfaringssätt medför helt naturligt att åtgärder i form av ingripande kommer så sent, att överträdelserna inte kan beivras på ett effektivt sätt. Den som finner sig ertappad när han begår en överträdelse sätter sig helt naturligt inte ned och väntar på att polisen skall anlända för att vidta åtgärder. Som skäl mot att man inte vill ge tullpersonalen polismans befogenheter anförs bl.a. att denna personal skulle sakna erforderlig polisiär utbildning. Om detta verkligen skulle vara fallet är det rätt egendomligt att kustbevakningspersonal inom sitt centrala verksamhetsområde, som ju gäller varusmuggling, har i allt väsentligt samma befogenheter som polispersonal i fråga om användande av tvångsmedel. Sålunda kan bevakningspersonalen när det gäller varusmuggling ingripa genom att inleda förundersökning, gripa misstänkt, verkställa beslag, företa husrannsakan samt t.o.m. göra kroppsvisitation. Hur dessa ingripanden skall genomföras är alltså denna personal väl utbildad i och förfaren med. Oavsett vilket brott det är fråga om är sättet och formerna för dylika ingripanden likartade. Om det verkligen skulle behövas viss kompletterande utbildning för tullpersonalen, skulle väl detta kunna vara en relativt enkel sak att genomföra. Några farhågor från rättssäkerhetssynpunkt, som utskottsmajoriteten befarar, torde inte vara befogade. Vår tullmannakår består — vilket torde vara allmänt erkänt — av väl kvalificerade tjänstemän som fått en både noggrann och mycket ingående utbildning i rättegångsbalkens och förundersökningskungöreisens bestämmelser och tillämpning. Motionen har remissbehandlats av fem remissinstanser. Fyra har ställt sig bakom kravet att kustbevakningspersonalens och polisens åligganden skulle samordnas, så att man undviker ett dubbelarbete och så att man får klarare gränser mellan de båda kårernas kompetensområden. Det har visat sig svårt att få denna uppgörelse till stånd genom överenskommelser mellan generaltullstyrelsen och rikspolisen. Det är också en av anledningarna till denna motions tillkomst. Motionärerna anser att man skulle kunna vinna bl.a. att polisen skulle frigöras för väsentligare uppgifter när det gäller brottsbekämpning. Dessutom kan det ur ren effektivitetssynpunkt inte vara rimligt att man har två kårer som så att säga ingriper på samma område.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

Herr talman! Det är riktigt, som herr Oskarson här har framhållit, att kustbevakningspersonalens befogenheter beträffande ingripanden med anledning av brott är begränsade till de brott som tullbevakningspersonalen = huvudsakligen har att syssla med, nämligen olovlig varuinförsel och därmed sammanhängande brott. I motionen har föreslagits att man skulle utvidga befogenheterna för tulltjänstemännen. Utskottsmajoriteten har inte velat vara med om detta. Den huvudsakliga anledningen härtill är att vi anser att man av rättssäkerhetsskäl icke kan göra ett sådant medgivande. Vi har här i landet en poliskår som numera får en mycket gedigen utbildning, framför allt en betydande juridisk utbildning, vilket är av vikt när det gäller att ingripa mot enskilda medborgare. De rättsliga rekvisit som skall föreligga för att en person skall kunna berövas sin frihet går man noggrant igenom på polisskolorna, och där inskärps hur viktigt ett sådant avgörande är. Personalen vid tullverket erhåller icke någon motsvarande utbildning. Detta framgår av det remissyttrande som rikspolisstyrelsen har avgivit och som finns intaget i utskottsutlåtandet. Herr Oskarson framhöll att en tvångsåtgärd, som får vidtas på grund av en tullförseelse, tillgår på precis samma sätt som om den vore föranledd av ett annat brott. Men det är betydligt enklare att bedöma om rekvisit för tvångsåtgärder föreligger när det gäller olovlig varuinförsel. Det är lätt att konstatera om en person, som är misstänkt för detta, faktiskt gjort sig skyldig till ett brott. Om man kommer in på andra brott, erfordras större kunskaper och kanske också ett mera utvecklat omdöme innan tvångsåtgärder får vidtagas. Man framhöll också att av fem remissinstanser fyra skulle ha ställt sig bakom förslaget. Detta är nog en sanning med modifikation. Sjöfartsverket, som i och för sig ansett det angeläget att man ökar övervakningen, har framhållit att det icke kan överblicka om tulltjänstemännen verkligen har sådana kunskaper och erfarenheter att de kan anförtros uppgiften. Överbefälhavaren har också yttrat sig, men han tycks ha missuppfattat hela saken — i varje fall har han inte trängt in i vad det t.ex. innebär att gripa en person. Jag tror därför att man kan ta ganska lätt på de tillstyrkanden som yttrandena formellt slutar i. Herr talman! Jag har egentligen inget ytterligare att säga. Jag anser att om det behövs ytterligare övervakning i kustområdena för att förhindra allmänna brott bör man upprusta polisen — se till att det blir fler tjänster, fler båtar, fler fordon — men jag tror att det vore mycket olyckligt att dra in en helt annan kår och ge den polisens allmänna befogenheter. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är ett par saker i herr Martinssons inlägg som jag vill vända mig mot. Herr Martinsson gör gällande att det skulle vara fara för rättssäkerheten om man gav tullpersonalen dessa befogenheter. Låt mig då först säga, att vi är väl alla lika måna om rättssäkerheten — på den punkten skiljer det ingenting. Och om det nu skulle vara så som herr Martinsson hävdar, att det föreligger stora brister i tullmännens utbildning på detta område — vilket jag har svårt att förstå — och att rättssäker heten skulle sättas i fara, finns det väl ändå rätt goda möjligheter att avhjälpa den bristen. Det kan inte vålla några större besvärligheter; personalen klarar denna utbildning med den mycket ingående grundläggande utbildning den har och som också herr Martinsson verifierade när det gäller tillämpning av varusmugglingslagen. Jag är litet förvånad över att herr Martinsson säger att om övervakningen i den yttre skärgården behöver utökas, så skulle man skaffa fler båtar och fler poliser. Men de som har båtar så att de kan utföra övervakningen i yttre havsbandet är ju tulltjänstemännen — där finns redan den båtmateriel som behövs.

Jag kan inte finna, herr talman, att herr Martinsson på någon punkt har vederlagt vad reservanterna har gjort gällande och vidhåller därför mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Bara ett par ord i anledning av tredje lagutskottets utlåtande nor 34. På många områden, inte minst på trafikens, anser vi det angeläget med enhetliga bestämmelser för Norden, ja, för Europa. Jag finner detta vara alldeles riktigt i de allra flesta fall. Förutom trafiksäkerhetsriskerna med de långa transportfordonen innebär det riksdagsbeslut om en maximal fordonslängd av 24 meter, som trädde i kraft den 1 januari 1968, att Sverige intar en särställning bland Europas stater. Tredje lagutskottet har i sitt utlåtande redovisat bestämmelserna i åtskilliga europeiska länder, som alla har mindre längd på sina transportfordon. Inte heller inom EEC har sådana fordonslängder som de svenska diskuterats. Ett beslut om tillåtande av så långa fordon som på 24 meter kan alltså knappast väntas. Med tanke på våra utlandstransporter är denna särställning besvärande. Herr talman! Jag beklagar att felaktiga informationer avhöll mig från att motionera om mindre fordonslängd redan i samband med propositionen. Tillsammans med några kamrater har jag följt och oroats av utvecklingen ur trafiksäkerhetssynpunkt och i år motionerat i avsikt att få en förändring, innan antalet fordon med maximilängd ökat så att en ändring försvåras. Även om jag helst sett att tredje lagutskottet funnit det möjligt att redan nu tillstyrka en minskning av fordonslängden, är jag ändå tacksam för att utskottet i samband med vårt motionspar insett vikten av en förnyad bedömning av frågan. Jag har begärt ordet för att få understryka vad utskottet har framhållit i viktiga avsnitt av sitt utlåtande. I likhet med motionärerna har utskottet oroats av utvecklingen och anser det »obestridligt att de långa fordonstågen på våra vägar försvårar omkörningar och innebär betydande trafikrisker». På s. 12 i utlåtandet skriver utskottet vidare att härtill kommer att »antalet fordonståg med maximilängder mellan 292 och 24 meter ökar betydligt, något som alltmer kommer att försvåra möjligheterna att anpassa de svenska reglerna till de internationella bestämmelserna». Utskottet anser det vara av vikt att få en förnyad bedömning av frågan både med hänsyn till trafiksäkerhetsriskerna och till de ekonomiska konsekvenserna. Utskottet hemställer att riksdagen som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört i anledning av motionerna. Herr talman! Kommunikationsministern har visat stor handlingskraft när det gällt att lösa olika trafiksäkerhetsproblem. Flera problem som jag tidigare på olika sätt har aktualiserat har redan fått eller förefaller att i en snar framtid få sin lösning, eftersom trafiksäkerhetsverket även har kommit med flera förslag i den riktningen. Med kännedom om detta och med hänsyn till utskottets skrivning är jag övertygad om att Kungl. Maj:t — i detta fall kommunikationsministern — förstår frågans vikt och att det blir en positiv lösning. Jag har, herr talman, inte något yrkande.

Herr talman!

Då vi nu blivit nödsakade att införa denna investeringsavgift på 25 procent är detta ett resultat av den ekonomiska politik som förts här i landet under de senaste åren. Man kan också säga att det är ett bevis på att regleringar föder regleringar. Vi har ju redan en reglering av byggnadsarbeten, vilken innebär att regeringen i sin hand har ett maktmedel för en detaljstyrd utveckling på detta område. Denna reglering har tydligen inte varit tillräckligt effektiv. Människor som kanske redan fått ett igångsättningstillstånd måste dock finna det egendomligt att de nu måste stoppa sitt byggande. Avgiften har ju en sådan höjd att den näppeligen kan betalas. Den kan därför sägas vara rent prohibitiv. Självfallet kan en sådan ryckighet inte befordra en effektiv utveckling i samhället. Den innebär emellertid ett pris som vi nu måste betala. Vi kan inom moderata samlingspartiet inte annat än beklaga att vi nu befinner oss i en situation där den föreslagna åtgärden också enligt vår uppfattning är nödvändig. Därför kommer vi nu inte att motsätta oss detta förslag. Vi ger vår anslutning härtill i första hand därför att vi därmed vill medverka till att åstadkomma något bättre resurser för de industriella investeringarna. Ansvällningen av den offentliga sektorn har ju nu blivit så stor att något måste göras för att hålla igen denna utveckling. Mot denna bakgrund är det förvånande att regeringen inte finner det rimligt att tillsätta en besparingsutredning. Ett gemensamt samarbete i en så brydsam fråga som denna borde vara till nytta för landet. Det kan näppeligen gagna den fortsatta utvecklingen att regeringspartiet ensidigt låser sig för avgöranden i så pass viktiga sammanhang. Så långt kan det vara gott och väl att något nu göres. Man kan emellertid inte underlåta att ställa frågan, om detta förslag leder till det önskade resultatet. Får man härigenom de möjligheter till industriella investeringar som man har förutsatt? Tyvärr kommer väl verkningarna av de föreslagna åtgärderna åtminstone under den närmast framförliggande tiden att bli ganska små. Det kommer att dröja länge innan denna åtgärd får någon större konjunkturpolitisk betydelse. Det kan komma att gå på samma sätt som förra gången en liknande avgift tillämpades. Långt innan tiden hade utgått för den antagna = investeringsavgiftens varaktighet hade arbetsmarknadsförhållandena ändrats så att regeringen var tvungen att bevilja dispenser nära nog på löpande band. Det är av stor vikt att utvecklingen i detta avsende följes mycket noga, så att vi inte om vi kommer i en liknande situation råkar ut för allvarliga verkningar i annan riktning än som varit avsett. Tyvärr torde många andra faktorer komma att minska våra möjligheter att få de industriella investeringar som vi så väl behöver. Den allvarliga kreditransonering som nu tillämpas beträffande det enskilda näringslivet är av sådan art att stora delar av industrin ändå inte kan göra de investeringar som de skulle behöva efter den svåra eftersläpning som inträffat. Vi har under de senaste åren inte i tillräcklig utsträckning gått in för att bygga för framtiden, vilket är beklagligt. Kreditrestriktionerna får nu allt allvarligare verkningar för det enskilda näringslivet. Jag tror inte att man i längden bara kan hänvisa till att många av våra stora exportindustrier har en mycket god likviditet. även de blir nämligen ansträngda genom den hårda kreditpolitiken, som medför att de i allt större utsträckning måste utnyttjas av sina handelspartner och därmed alla tillgängliga möjligheter till krediter tillvaratages. Detta kommer att leda till att även de goda företagen så småningom kommer att få likviditetsproblem. Härtill kommer att många små, goda företag kan tvingas att upphöra med sin verksamhet eller att inte kunna arbeta med den effektivitet som de eljest skulle kunna utveckla. Konkurserna och betalningsinställelserna har också ökat på senaste tiden. Allt detta får väl i viss mån tillskrivas den omständigheten, att vi inte i tillräckligt god tid har tänkt på sparandet och dess stora betydelse i ett expanderande samhälle. Det är nog på tiden att även småspararna-hushållsspararna blir mera uppskattade än de har varit under den senaste tiden. Det är olyckligt när det blivit så att människorna i viss mån kan finna det mindre meningsfullt att spara för framtiden. Småsparandet har ju i vårt land tidigare utgjort en mycket god grund för framåtskridandet, och det är därför som vi inom vårt parti menar att småspararna bör premieras så mycket som möjligt. Jag vet att finansministern ibland har sagt att det inte är så farligt om hushållssparandet inte ökar eller om det t.o.m. minskar — han har då hänvisat till de stora pensionsfonderna. Men hur värdefullt sparandet i pensionsfonderna än är, så tror jag aldrig att det kan ersätta vad en allmänt utbredd tillit till det personliga sparandet kan betyda för ett samhälles ekonomiska stabilitet. Vidare har det ju också visat sig att det enskilda näringslivet inte ens får utnyttja den återlånerätt som skulle finnas i pensionsfonderna, då även dessa lån omfattas av kreditrestriktionerna. Därför blir denna återlånerätt i dagens situation helt illusorisk. Och den senaste skärpningen av kreditrestriktionerna, som chefen för en av de större bankerna häromdagen betecknade som nära nog ett totalt kreditstopp, gör inte situationen bättre. Bara en sådan åtgärd som att riksbanken har krävt att alla checkräkningskrediter över 100 000 kr. skall minskas med 20 procent får allvarliga verkningar för industrin. Allt tal om ökade industriella investeringar i samband med åtgärder av antytt slag verkar helt naturligt förbryllande på dem som skall förverkliga de investeringar som alla betraktar som så livsviktiga för det fortsatta framåtskridandet. I reservationen 2 vid bevillningsutskottets betänkande nr 37 har ett par mindre problem upptagits till behandling. Jag vet att det är flera motionärer som kommer att utveckla dessa problem, och därför skall jag fatta mig mycket kort på denna punkt. Först och främst har vi reservanter krävt att byggandet av kyrkor inte skall drabbas av investeringsavgiften. Det är ofta fråga om uppförande av lokaler som åstadkommes genom på frivillighetens väg insamlade medel, och från den synpunkten måste det betraktas som obilligt att så hårt beskatta denna offervilja. Vidare har det visat sig att det ibland är fråga om att ersätta lokaler som saneras bort i storstäderna. Det är också av högsta angelägenhetsgrad att de nya bostadsområdena får tillgång till kyrkliga lokaler. Det gäller inte bara att möjliggöra att gudstjänster kan hållas, utan även ungdomsverksamheten kommer in i sammanhanget. Det är inte heller fråga om några stora pengar, varför problemet från konjunkturpolitisk synpunkt har mycket ringa betydelse. Det behövs därför enligt vårt förmenande inte så hårda tag för att hindra kyrkbyggandet. Vi har även ansett att Gotlands län borde kunna åtnjuta samma förmåner som det s.k. stödområdet. Eftersom speciella svårigheter gäller för denna landsdel och då byggandet där sker i så pass ringa grad att det inte kan vara av någon större betydelse för konjunkturen, har vi som sagt funnit att även Gotland borde kunna fritas från verkningarna av investeringsavgiften. Herr talman!

Herr talman! Jag vill allra först instämma i vad herr Magnusson i Borås anförde beträffande kreditrestriktionerna och om hur hårt de drabbar de företag som måste gå ut på lånemarknaden för att försöka skaffa kapital. Inte minst den ökning som skett i fråga om konkurser den senaste tiden vittnar om att det är besvärligt för företagsamheten i vårt land, för att inte tala om den höga räntan, som oerhört hårt drabbar de skuldsatta företag det här är fråga om. Men, herr talman, det var inte därför som jag begärde ordet, utan det var närmast därför att jag ville i allra största korthet kommentera reservationen 2 i bevillningsutskottets betänkande nr 37. Reservanterna har i princip anslutit sig till den i propositionen uttalade uppfattningen, att industrins investerings planer i nuvarande läge ytterligare måste prioriteras och att detta bör ske genom en dämpning av sådana byggnadsinvesteringar vilka utan olägenhet kan skjutas på framtiden. Dock anser vi att de åtgärder som det här är fråga om, nämligen att komma till rätta med den överhettning som råder i samhällsekonomin, borde ha satts in långt tidigare och mera inriktats på att binda köpkraftöverskottet. Det kan finnas berättigade invändningar mot att använda investeringsavgiften såsom ett konjunkturpolitiskt medel, men reservanterna menar att läget i dag är sådant att vi inte vill motsätta oss införandet av denna avgift. Vi vill dock uttala en förhoppning om att när en dämpning inte längre erfordras förordningen om investeringsavgiften utan dröjsmål avvecklas. Investeringsavgiften skall enligt förslaget inte vara avdragsgill vid taxering och får inte inräknas i anskaffningskostnaden vid beräkning av värdeminskningsavdragen. Den kommer därför i praktiken att få en kostnadsfördyrande effekt som vida överstiger 25 procent. Härigenom kan man påräkna att investeringsavgiften i princip kommer att medföra totalstopp för alla icke prioriterade objekt. Jag är medveten om att man för att uppnå bästa möjliga effekt med de åtgärder det här är fråga om inte får urholka bestämmelserna så att den samhällsekonomiska effekten uteblir. Dock finns oprioriterade objekt som måste anses ha en sådan angelägenhetsgrad att ett till följd av avgiftsplikt framtvingat uppskov måste anses i högsta grad omotiverat. Det väsentliga är att den nu föreslagna avgiften skall medföra att uppskov bör ske med de projekt, som utan större olägenhet kan skjutas på framtiden. Det finns dock oprioriterade projekt som från angelägenhetssynpunkt inte gärna kan skjutas på framtiden. Vi menar att det bör ankomma på Kungl. Maj:t att pröva varje sådant projekt och om man så anser lämpligt bevilja dispens. Jag tänker på affärsoch servicelokaler, samlingslokaler och liknande som kan ligga i nyanlagda bostadsområden. Kyrkor och kyrkliga samlingslokaler representerar en så ringa del av den totala byggnadsvolymen i landet att inte ens en generell befrielse från investeringsavgiften för sådana projekt kan beräknas nämnvärt minska den med avgiften avsedda effekten. Med hänsyn därtill, liksom till att kyrkor och kyrkliga samlingslokaler fyller en för många människor viktig uppgift, menar vi reservanter att sådana byggen generellt skall undantas från avgiften. I sammanhanget skall vi inte heller glömma bort den offervillighet som ligger bakom de allra flesta kyrkobyggen i vårt land. Det är ofta människor med låga inkomster och små förmögenheter som med sina hopsamlade medel finansierar tillkomsten av de många kyrkorna i vårt land. Att nu låta dessa människor drabbas av den tunga bördan av den kostnadsfördyring som denna investeringsavgift innebär synes enligt min mening vara alltför hårt. Det kan finnas anledning att peka på den utveckling som skett i vårt samhälle. Befolkningen har mer och mer koncentrerats till städer och tätorter, och detta medför givetvis en omstrukturering av samhällsbildningen. I berörda städer och tätorter framträder behov av nya kyrkor och kyrkliga samlingslokaler, vilket motiverar en generell befrielse från avgift för dylika byggnader. Herr talman! I vad gäller undantag från investeringsavgift för byggnadsinvestering på Gotland vill jag hänvisa till vad reservanterna anfört, nämligen att Gotland på grund av sitt läge har »problem som i många fall kan motivera lokaliseringspolitiska insatser». Med hänsyn härtill synes det skäligt att även Gotland erhåller den befrielse från skyldigheten att betala investeringsavgift för oprioriterade projekt som skall gälla de delar av vårt land som ligger inom stödområdet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den till bevillningsutskottets betänkande nr 37 fogade reservationen 2.

Herr talman! I propositionen 101 föreslås en investeringsavgift av 25 procent på vissa oprioriterade byggen. Förslaget måste ses mot den bakgrund som vårt ekonomiska läge utgör. De kraftiga påfrestningar som samhällsekonomin för närvarande är utsatt för inger oss alla stor oro. Även om man är tveksam beträffande värdet av en investeringsavgift, kan man under vissa förutsättningar acceptera en sådan, då den syftar till att ge ett bidrag i kampen för en bättre ekonomisk balans. Folkpartiet har tidigare klargjort, att partiet vill medverka till de åtgärder som kan vara nödvändiga för att åstadkomma en ekonomisk åtstramning, och har därför föreslagit en ekonomisk-polistisk stabiliseringskonferens med företrädare för regeringen, oppositionen, arbetsmarknadens parter, näringslivets organisationer samt fristående ekonomisk expertis. Det är beklagligt att regeringen uppenbarligen inte vill ha ett sådant samråd. Redan nu finns det genom vårt system av byggnadsregleringar god möjlighet att hejda byggnadsprojekt som vi ej vill ha fram. Erfarenheter från åren 1967 och 1968 visar att en investeringsavgift ej tillför statskassan några större summor. Resultatet blir i stället ett byggnadsstopp, som slår blint och utan urskillning och hotar att stoppa upp många ytterst angelägna projekt. Det finns också andra aspekter på det problem som investeringsavgiften innebär. I Storstockholm räknar man med att ca 1100 byggnadsarbetare ej är placerade efter den 1 januari 1971; det är en större siffra än vi haft under de senaste åren. För cirka 250 av dessa skul le man ha kunnat bereda arbete med de ej prioriterade byggen som man hade beräknat att få sätta i gång. Nu kommer dessa projekt troligen ej att starta, och resultatet blir då att byggnadsarbetarna kommer i kläm. Detta plötsliga ingrepp i näringslivet medför ytterligare en rad konsekvenser. Många mindre och medelstora företag vilka som underleverantörer betjänar byggnadsindustrin får betydande svårigheter. De har oftast ett fåtal kunder och i regel små möjligheter att få kompensation för en minskad orderingång. De företag som arbetar som konsulter inom byggnadsbranschen har under årens lopp säkerligen fått lära sig vad ryckigheten i byggnadsregleringen för med sig. Nu får dessa företag nya svårigheter. Ytterst är det en rad människor i de olika företagen som får känna på följderna av den ekonomiska politiken. De sysselsättningssvårigheter som uppkommer kan i många fall sträcka sig över lång tid och drabba många anställda. Det är dessa människor som mest hårdhänt får känna hur det rycker i tömmarna och hur betslet stramas åt. I en motion har ett antal folkpartister föreslagit att riksdagen måtte uttala sig för en generös dispensgivning i fråga om byggande av dels affärer, samlingslokaler och andra serviceanläggningar i speciellt nya bostadsområden, dels kyrkor och samlingslokaler vilka finansieras genom insamlingar och dylikt. Bevillningsutskottet har ställt sig relativt positivt men har inte följt motionärernas förslag utan har gjort en s.k. välvillig skrivning. Enligt min uppfattning borde utskottet ha intagit samma ståndpunkt som reservanterna har gjort och hårdare tryckt på nödvändigheten att ge generösa dispenser för serviceanläggningar i nya bostadsområden. För att något belysa hur investeringsavgiften kan slå vill jag redovisa vissa undersökningar som jag har gjort beträffande några förortskommuner runt I Sollentuna kommun stoppas ett affärshus i anslutning till ett nytt bostadsområde i Helenelund. Resultatet blir en betydande försämring av servicen för de människor som bor i området. En sportoch simhall i anslutning till en ny gymnasial skola stoppas. Eleverna gymnastiserar för närvarande i vanliga skollokaler och i barracudatält. Omklädning sker i s.k. manskapsvagnar. I detta fall blir inte bara själva undervisningen lidande utan också den fritidsverksamhet som normalt bedrivs i en simoch sporthall. I en expanderande kommun med stora ungdomskullar — och en sådan kommun är Sollentuna — är den situationen ytterst besvärande. I Nacka stoppas ett undervisningsbad i anslutning till ett skolcentrum för ca 2000 elever. Här är situationen densamma som i Sollentuna. Vidare stoppas en fritidsgård för barn och ungodm i Duvnäs Utskog. Detta är ett nytt bostadsområde, och ett viktigt serviceområde blir här eftersatt. Hur skall man i detta läge kunna ställa lokaler till förfogande för barnoch ungdomsverksamheten? I Järfälla drabbas idrottsplatsen, men allra hårdast slår investeringsavgiften för Kallhälls centrum. Det första huset där skulle påbörjas i år. Nu stoppas detta bygge. Ett nytt bostadsområde blir därmed utan en lång rad nyttiga funktioner. Resultatet är att berättigade krav på olika slag av service ej kan uppfyllas. I Österhaninge kommun blev man för något år sedan klar med en ny gymnasial skola. De behovsprövade lokalerna för gymnastik byggdes därvid ej, utan framsynta och ekonomiskt kunniga kommunalmän planerade i stället ett idrottshus med simhall och gymnastikhall. Härigenom skulle man uppnå en större samordning och ett större utnyttjande av lokalerna än om man hade byggt separata lokaler, och dessutom skulle man ha gjort en betydande eko nomisk vinst. Nu kommer belöningen för framsyntheten: När byggnationen skall starta blir det totalstopp. Och vad blir resultatet? Ja, jag skall inte räkna upp alla följderna, men bl.a. blir 1100 elever utan gymnastiksal, och en lång rad av lokaler för fritidsverksamhet försvinner. I Tyresö kommun har vi en mycket intressant situation. Stadsdelen Bollmora planerades ursprungligen för 8 000— 10 000 invånare. På grund av det starka trycket från bostadskön tvingades emellertid kommunen acceptera en betydligt större byggnation, och nu skall stadsdelen rymma ungefär 20000 människor. Men man planerade Bolimora centrum för de ursprungligen tänkta 3 000—10 000 människorna. Nu måste därför centrumanläggningen utökas för att kunna betjäna dubbelt så många, och vidare måste fritidsoch kulturservicen förbättras. Tyresö är i dag Sveriges procentuellt sett barnrikaste kommun, med allt vad detta innebär. Nu stoppas utbyggnaden av Bollmora centrum. Avståndet till närmaste större centrum, Farsta, är över en mil. För barnfamiljerna betyder en så lång resa ofta mycket stora olägenheter — har man inte bil måste man använda både buss och tunnelbana. Skall de människor som bor i Bollmora centrum få en något så när acceptabel service måste en utbyggnad komma i gång snarast. Här kan man inte vänta tills investeringsavgiften försvinner. I Botkyrka kommun byggs en helt ny stad upp. Denna är grupperad kring fyra tunnelbanestationer. Vid varje station planeras en centrumanläggning. De första hyresgästerna kommer redan den 1 juni, och kring årsskiftet 1970/71 beräknar man kunna börja bygga den första centrumanläggningen. Stoppas denna, blir berörda människor helt utan service, såvida de inte väljer att åka åtskilliga kilometer för att komma till närmaste butikscentrum; en helt orimlig situation, om man inte kan få dispens. Invånarna i området blir helt utan service. Herr talman! De anförda exemplen — och jag kan komma med många fler — visar hur olyckligt en avgift av den nu föreslagna arten kan slå. Det kan inte vara riktigt att vissa grupper av medborgare skall drabbas på det sätt som i dessa fall eventuell kan ske. Vårt förslag om en generös dispensgivning borde därför beaktas. Det bör vidare understrykas att det i alla nu uppräknade fall rör sig om kommuner under mycket stark expansion. Med detta följer betydande ekonomiskt tryck, orsakat av följdinvesteringar på grund av bostadsbyggandet. Att dessa kommuner skulle kunna betala en 25-procentig investeringsavgift är uteslutet. Nej, man tvingas acceptera en försämrad service i de kommuner som redan nu har stora svårigheter på detta område. Ansvaret för detta vilar dock inte på kommunalmännen; det vilar på finansministern. I motionen har vi vidare anfört att också kyrkor och samlingslokaler, baserade på frivillig finansiering, t.ex. genom insamlingar, borde bli föremål för en generös dispens. De organisationer som står bakom dessa kyrkor och samlingslokaler har i regel ingen möjlighet att kompensera sig för de extrakostnader som uppstår. Även i detta fall vill jag visa ett exempel från en förortskommun. I Sollentuna planeras en ny väg, den s.k. Turebergsleden. För att vägen skall kunna komma fram måste en kyrka rivas. Någon annan lämplig gudstjänstlokal finns ej, utan en ny kyrka måste uppföras, med byggstart senast den 1 januari 1971. Församlingen som äger kyrkan har ingen som helst möjlighet att klara investeringsavgiften. Två alternativ finns att välja på. Det ena är att kyrkan rivs. Församlingen står då utan gudstjänstlokal och dess arbete, även bland barn och ungdom, omöjliggörs. Det andra alternativet är att kyrkan får stå kvar. Då försenas Turebergsleden, med allt vad detta medför för alla trafikanter. Motionärerna har ansett att den enda lösningen i detta fall och liknande är en generös dispensgivning. Nu har reservanterna i utskottet dragit den fullt riktiga slutsatsen, att då kyrkliga församlingslokaler upptar endast en mycket obetydlig del av den totala byggnadsvolymen kan dessa lokaler — utan att påverka propositionens syfte — helt undantas från förordningen om investeringsavgift. Jag ansluter mig därför i detta fall till reservanterna. Jag har, herr talman, också gått igenom det förslag som länsstyrelsen i Stockholms län avgivit när det gäller prioriteringen av byggnadsarbeten. Det är från den 4 mars 1970. Jag skall inte här läsa upp listan över de byggnadsarbeten som bör prioriteras, men jag vill framhålla att det nästan uteslutande rör sig om sådana byggen som skall uppföras i omedelbar anslutning till nya stora bostadsområden, d.v.s. servicebyggnader. Mina exempel har jag av tidsskäl hämtat från Storstockholm, men jag är övertygad om att man kan finna liknande argument från många andra delar av landet. Det rör sig om ytterst angelägna objekt. Om inte dispens medges kan konsekvenserna bli både stora och ytterst besvärande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! Som talesman för utskottsmajoriteten tänker jag inte bemöta den kritik som herr Magnusson i Borås och de övriga två talarna framfört mot den förda ekonomiska politiken — det är möjligt att finansminis tern gör det, eftersom han finns närvarande i kammaren. Den förda ekonomiska politiken behandlas ju inte heller vare sig i propositionen eller i föreliggande utskottsbetänkande. I det förslag som finansministern har förelagt riksdagen och som vi har tagit ställning till i bevillningsutskottet föreslås att s.k. oprioriterat byggande skall vara belagt med en investeringsavgift på 235 procent av byggnadskostnaden. De nu föreslagna bestämmelserna är i princip desamma som de som gällde under åren 1967 och 1968. Det finns dock två avvikelser, varav den ena är mera betydelsefull — jag tänker på förslaget att investeringsagift inte skall erläggas för byggen i det s.k. stödområdet. Det märkliga med de reservationer som är fogade till utlåtandet är att samtliga borgerliga ledamöter utom en i princip har anslutit sig till finansministerns förslag. I reservationen 1 yrkas avslag på förslaget att återinföra investeringsavgiften med den motiveringen, att reservanten anser att den fysiska reglering som vi nu har mer än väl räcker till. De erfarenheter som gjordes förra gången visar emellertid att länsarbetsnämnderna inte i tillräckligt hög grad kan hålla tillbaka det s.k. oprioriterade byggandet, som ökat i en omfattning som gjort att industribyggandet och bostadsbyggandet kommer i kläm. Alla ledamöter utom en i utskottet vill alltså ställa sig bakom statsrådets uppfattning att den rådande konjunkturutvecklingen motiverar att industribyggandet och bostadsbyggandet genom avgiftens införande ges företräde. Erfarenheterna från förra gången investeringsavgiften gällde är så goda, att utskottet förutsätter att dessa fördelar även denna gång skall erhållas.

Här är utskottsmajoriteten av den uppfattningen, att i nuvarande konjunkturläge och framför allt under den närmaste tiden alla skäl talar för att Kungl. Maj:t relativt starkt begränsar dispensgivningen. Och om reservanternas förslag att kyrkliga samlingslokaler skall undantas skulle bifallas, skulle många andra organisationer med samma styrka kunna framföra krav på likställighet vid behandlingen av deras ansökningar. Angelägnast är, anser vi inom majoriteten, att de tillgängliga resurserna används för byggande av bostäder, sjukhus, barndaghem, pensionärshem 0. s. Vv. Här vill jag passa på att något bemöta herrar Börjesson i Falköping och Strömberg, som båda ivrar för att kyrkor och kyrkliga samlingslokaler skall undantas från investeringsavgiften. Ett av deras argument är att detta byggande tar i anspråk en så liten del av de tillgängliga resurserna. Ja, i och för sig är det kanske riktigt, men mängder av andra organisationer kan med samma skäl använda detta argument för att också deras behov av samlingslokaler och andra byggnader får tillfredsställas utan investeringsavgift. Sammantaget kommer detta att betyda att en relativt stor del av resurserna tas i anspråk. Varken herr Börjesson eller herr Strömberg menar väl att det är mer angeläget att bygga kyrkor och kyrkliga samlingslokaler än det är att bygga Folkets hus eller medborgarhus eller samlingslokaler för idrottsungdomar. En mängd andra organisationer kan ställa precis samma krav. I en mängd av dessa organisationer har det också företagits frivilliga insamlingar precis som i de kyrkliga organisationerna. Under tiden som pengarna inte används för byggande står de väl inne på ett konto i något kreditinstitut.

Trots alla dessa besvärligheter har emellertid folkpartiet, centerpartiet och högern i princip ställt sig bakom förslaget om införande av investeringsavgiften. Varför skall man då under jämmer och gråt säga ungefär så här: >Jag skulle egentligen inte vilja vara med om det här, men jag har ändå gått med på det, och nu vill jag be om ursäkt hos mina väljare.»? På detta sätt framställer man saken som om man trots allt inte går med på förslaget om investeringsavgift. Herr Strömberg sade också att dessa religiösa organisationer, om de ändå bygger, inte kommer att kunna kompensera sig för den 25-procentiga investeringsavgiften. Beloppet är emellertid satt så högt att finansministern förutsätter att inget byggande kommer till stånd. Följer man det goda rådet och väntar med att bygga, behövs det heller ingen kompensation. En av huvudprinciperna med avgiften är att man inte skall kunna kompensera sig. Vi som tillhör utskottsmajoriteten har inte kunnat biträda det yrkande som framförts i reservation 2, att Gotland i avgiftshänseende skall jämställas med stödområdet.

Eftersom det råder sysselsättningssvårigheter på Gotland är det väl mycket troligt att man där har större möjligheter att få dispensansökningar godkända än i andra delar av landet. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall, herr Kristenson, inte göra någon gradering av angelägenheten av olika projekt, men anledningen till att jag har nämnt kyrkorna är närmast att kyrkobyggandet har en relativt liten omfattning och därför betyder oerhört litet i det stora sammanhanget. Jag har i mitt anförande också pekat på den befolkningsomflyttning som nu sker och som ökar behovet av kyrkobyggnader i de nya stadsområdena. En annan anledning till att jag särskilt ömmar för kyrkobyggnader är att de allra flesta kyrkor som nu byggs i vårt land — det gäller speciellt frikyrkor men naturligtvis även statskyrkobyggnader — uppförs av frivilligt hopsamlade medel. Om man ser offervilligheten bland medlemmarna tycker man att det borde från samhällets sida finnas anledning att, i stället för att hämma verksamheten genom en investeringsavgift, ge vissa förmåner, om det vore möjligt, vilket det icke är. Man kan väl säga att det inte har någon praktisk betydelse om kyrkobyggandet förskjuts något eller några år framåt i tiden, men i så fall blir det nödvändigt med omprojekteringar, som medför kostnadshöjningar. Inte minst medverkar inflationen till att kostna derna ökar, och därmed blir det svårare för församlingarna att över huvud taget förverkliga sina önskemål om att bygga sina kyrkor. Vi är emellertid i stort sett överens. Jag menar bara att man när det gäller kyrkobyggnader borde vara litet generös med tanke på vad kyrkorna betyder för församlingarna och med tanke på den offervillighet som medlemmarna visar.
Herr talman! Herr Kristenson går som katten kring het gröt och försöker ge styrka åt sina argument genom att tala om någonting annat. Om länsarbetsnämnderna inte i tillräcklig grad har kunnat hålla tillbaka det oprioriterade byggandet, kan det hända att detta beror på att de har ansett att t.ex. många av de lokaler som jag nu har nämnt har varit utomordentligt angelägna. Vidare talade herr Kristenson om de goda erfarenheterna från 1967—1968. Det vore mycket intressant att få veta vilka dessa erfarenheter egentligen är. Det sades att det var ett högt industribyggande, ett högt bostadsbyggande och sänkta byggnadskostnader. Ja, visst var det bra erfarenheter. Men det blev också andra erfarenheter, nämligen sänkt service, att människorna inte fick tillgång till affärscentra, till fritidslokaler, till föreningslokaler o.s.v. Det bör också tas med i bilden, och det är det vi har tryckt på i vår motion. Herr Kristenson säger också att man nu skall bygga sjukhus. Det var en utomordentligt intressant upplysning, särskilt som man får höra, att finansministern närstående kretsar nyligen har talat om att det byggs för mycket sjukhus i detta land. Vi har argumenterat här för att man skulle ha en generös dispensgivning i fråga om kyrkor. I motionen står det >generös dispensgivning>. I reservatio nen har man gått in för att kyrkliga samlingslokaler helt skulle undantas från bestämmelserna i den föreslagna förordningen. Herr Börjesson i Falköping har utförligt argumenterat för detta. Herr Kristenson bemötte inte den argumentationen. Vidare har jag argumenterat för Storstockholm. Det har jag gjort därför att där kan man visa upp de bästa exemplen här i landet i detta sammanhang. Det är nämligen det område här i landet där vi har haft de största svårigheterna. Här har vi haft den största befolkningstillväxten, det största antalet nya befolkningscentra, ett stort antal områden, där vi icke har fått möjlighet att ge människorna den service vi velat ge dem, detta på grund av att vi inte har haft möjlighet att bygga. Vi har inte alls talat om landstingen i detta sammanhang.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping och herr Strömberg fortsätter att argumentera för kyrkobyggandet ifrån de utgångspunkter som anges i reservationen.

Motsätter sig herrar Börjesson och Strömberg en sådan behandling av de övriga organisationerna? Varför har ni bara särskilt framhållit byggandet av kyrkor och kyrkliga samlingslokaler? Ni säger att det är fråga om hopsamlade medel. Vi kan från den fackliga rörelsens sida visa, att det är den fackliga rörelsens medlemmar som under årens lopp genom insamlade medel har byggt praktiskt taget vartenda folkets hus i detta land och i stor utsträckning också alla medborgarhus, som står alla medborgare till förfogande, om de vill ha sammankomster av olika slag, även religiösa sammankomster. Jag förstår därför inte att ni kan med tanke på att ni särbehandlar andra goda organisationer i detta land föreslå generösare regler för religiösa sammanslutningar. Vad beträffar att det byggs bostäder och sjukhus, barndaghem och pensionärshem, vilket är ett av motiven till denna investeringsavgifts införande, säger herr Strömberg, att det var en nyhet. Men, herr Strömberg, läs utskottsutlåtandet, så blir det ingen nyhet längre, ty det står där. Det bör alltså inte vara en nyhet för den som står i denna talarstol. Med anledning av vad herr Strömberg säger om de besvärligheter Storstockholm har haft och kommer att ha vill jag säga till herr Strömberg: Gå till kommunalpolitikerna i Malmöoch Göteborgsområdena! Då kommer herr Strömberg att få höra att man har precis samma svårigheter där. Men det måste alltid träffas ett avgörande, vilket man först vill bygga, om det skall bli bostäder och industrier eller någonting annat.

Herr talman! Herr Kristenson uppehöll sig vid kyrkor, och det är en viktig sak, men jag talade i mitt anförande mest om serviceanläggningar i nya bostadsområden. Mot slutet framhöll jag uttryckligen att jag valde mina exempel från Storstockholm men underströk att jag var övertygad om att man kunde hämta liknande exempel från andra bostadsområden. Vi vill emellertid, herr Kristenson, inte ha en situation där servicen för människorna i hög grad försämras, och det är detta vi särskilt velat understryka. Därför hoppas vi på en generös dispensgivning, ty människor i nya bostadsområden bör inte råka illa ut.

Herr talman! Det har under de senaste minuterna sagts en hel del från denna talarstol om varför vi krävt, att man vid byggande av kyrkolokaler bör fritas från erläggandet av investeringsavgift. Jag vill bara tillägga att det finns all anledning för riksdagens ledamöter att observera tabellen i slutet av bevillningsutskottets betänkande. Där finner man ett utomordentligt motiv till att följa reservanterna på denna punkt, ty man kan där läsa om vilka som fick dispens till byggande. Förra gången vi hade en 25-procentig investeringsavgift visade det sig nämligen, att det procentuellt sett lämnades ytterst obetydliga dispenser för kyrkobyggande, och detta, herr talman, har varit ett av de mest avgörande motiven för vår reservation på denna punkt.
Herr talman! Med anledning av herr Börjessons i Falköping uttalande, att han inte gör någon skillnad mellan kyrkliga samlingslokaler och andra 1okaler, vill jag framhålla, att det i själva verket föreligger en väsentlig skillnad enligt reservanternas argumentering. Samlingslokaler byggda av vanliga organisationer skall enligt er uppfattning få byggas efter en generös användning av dispensregeln, men i er reservation vill ni beträffande kyrkor och andra kyrkliga samlingslokaler göra undantag i lagen. Detta betyder alltså ett obligatoriskt undantag beträffande dessa 1okaler, medan det för andra lokaler endast skulle bli fråga om en generös användning av dispensregeln. Ni vill alltså ha en väsentlig särbehandling av ickereligiösa organisationer. Herr Magnusson i Borås sade att lagstiftningsyrkandet måste ses moet bakgrunden av det ringa antal dispenser som förra gången beviljades. Men samma >»snålhet>, herr Magnusson, drabbade också andra organisationer då det gällde deras byggande av samlingslokaler:

Herr talman!

Detta motionspar är inte lika generellt som andra motioner som här har behandlats tidigare. De skär ut en mycket smal sektor. Därför borde de ha rönt ett bättre öde än att avstyrkas. I reservation 2 har de blivit välvilligt omskrivna. Vad som där står om ett generöst tillståndsgivande för byggande av sådana lokaler kan jag helt instämma i. Med hänsyn till det praktiska resultatet anser jag mig nu inte kunna yrka bifall till motionerna, vilket jag annars skulle ha gjort, utan jag yrkar bifall till reservationen 2. Det fall som jag här vill återge handlar om en liten organisation med knappt ett hundratal medlemmar. De har känt sitt samhällsansvar på det sättet att de med ideell bakgrund vill fortsätta med det ungdomsarbete, som kontinuerligt har bedrivits på orten, vilken har vuxit sedan sekelskiftet och nu är att betrakta som medelstor. Det ungdomsarbetet har bedrivits sedan slutet av 1800-talet, och verksamheten har uppskattats mycket både av ungdomen och av hundratals föräldrar, som själva tidigare deltagit i arbetet i både andra och tredje generationen och haft stor nytta av det. Arbetet har också rönt stor uppskattning från samhällets sida och har åtminstone tidvis varit det enda ungdomsarbete av någon omfattning som förekommit i orten. Nu har man i denna lilla organisation beslutat att modernisera sina lokaler och göra dem mera tidsenliga. Därför har man planerat att bygga till en ungdomsgård. Kostnaderna härför har beräknats till 300 000 å 400 000 kronor. Organisationens cirka 90 medlemmar lever i de flesta fall i relativt små ekonomiska omständigheter men har ändå samlat in — och nu anknyter jag till den insamlingsdiskussion som förts tidigare — ca 200 000 kronor av det behövliga beloppet. Detta under cirka åtta år. Man räknade med att kunna finansiera resten med vissa bidrag och lån, som man hoppades inte skulle behöva bli så betungande.

Tvärtom har de bidragit till det nödvändiga sparandet. Och framför allt har de medverkat till att hålla pengarna kvar inom landet, vilket inte är minst viktigt. Motionärerna har i detta fall velat slå vakt om detta byggande av ungdomsgårdar. Utskottet har i sin skrivning också gett ett positivt erkännande åt de synpunkterna men har inte ansett sig kunna tillstyrka bifall med hänsyn till att detta skulle kunna föra med sig att andra, inte lika välmotiverade byggnader då kunde komma till utförande. Utskottet har vidare i sin skrivning på s. 14 i utlåtandet medgivit att det otvivelaktigt finns åtskilliga fall där även oprioriterade byggnadsarbeten har sådan angelägenhetsgrad att ett uppskov skulle framstå som obilligt. Detta leder väl till vissa förhoppningar om att det i ett fall som detta skulle kunna tänkas inte vara alltför svårt att få dispens medgiven. Denna tankegång har också, såsom jag tidigare framhållit, framförts i reservationen 2. För att återgå till de skäl som bygger upp argumentationen i motionén II: 1382 vill jag först och främst beträffande storleken av ifrågavarande byggnadsföretag, d. v. s. den typ av ungdomsgård som jag vill bryta en lans för, meddela att kostnaden härför ligger under 500000 kr. Detta torde i många fall vara tillräckligt i de mindre och medelstora orter som det gäller. — Om herr Strömberg har anfört exempel från Stockholmsområdet må det vara mig tillåtet att ta exempel från mindre tätbefolkade områden i vårt land. Det finns ju också många sådana. I det aktuella fall, som ligger bakom motionen, har de befintliga lokalerna, där ungdomsarbetet för närvarande bedrivs, befunnits vara för små, otidsen liga och helt otillräckliga i övrigt. Dessutom är de lokalerna i allmänhet så gamla att de behöver rustas upp. Detta gäller inte minst värmeoch elinstallationerna, som behöver förnyas. Enligt planerna skulle detta göras i så god tid att värmen kunde fungera när kölden inträder under hösten i år. Till den ändan hade man innan finansministern lade fram propositionen 101 begärt och fått tillstånd att påbörja byggnadsarbetena redan i augusti innevarande år. Vad betyder det kostnadsmässigt att få avbryta pågående planering i ett sådant fall, varvid man dessutom får räkna med att inflationen driver upp priserna på material och annat under mellantiden? Det innebär inte bara, såsom herr Kristenson tidigare lättvindigt sade, att man skjuter upp projektet i tiden utan även att man får en avsevärd kostnadsfördyring. Jag skall inte försöka mig på att ange några pröcentsatser, men jag tror för min del att kostnadsfördyringen inte kommer att understiga hälften av den 25-procentiga investeringsavgift som föreslås i propositionen. Därtill kommer att man för de byggnadsarbeten, för vilka länsarbetsnämnden lämnat tillstånd, endast får använda arbetskraft över 50 år. Vidare får man räkna med att en betydande del av arbetsinsatsen utförs genom frivilliga krafter, som annars inte på något sätt skulle komma verksamheten inom andra delar av byggnadsbranschen till godo. Jag tycker därför att det i detta fall skulle finnas ganska starka skäl för en mycket liberal dispensgivning. Då jag, herr talman, konstaterar att finansministern nu återkommit till plenisalen vill jag ställa en fråga till honom. Jag tror att investeringsavgiften på många håll, även i kretsar som står regeringen och regeringspartiet nära, kommer att uppfattas som en straffbeskattning på det arbete som man gör. Anser finansministern att det samhällsansvar som visas av en organisation, vilken bedriver ideellt ungdomsarbete, skall straffbeskattas på det sätt som enligt det framlagda förslaget investeringsavgiften kommer att medföra?

Det är värmeanläggningar som man skulle kunna bygga om utan investeringsavgift, men det gör man av naturligt-praktiska skäl inte fristående när man har en tillbyggnad av denna typ på gång, utan då försöker man samordna det hela och göra det så ekonomiskt som möjligt. Jag återkommer till frågan: Kommer finansministern att medverka till att det kan ges ett snabbt besked för att ett sådant företag skall kunna genomföras? Jag skall inte kommentera herr Kristensons inlägg. Han kan själv räkra ut vad det kostar att ändra denna planering. — Jag slutar i stället med att i detta läge, när jag inte har någon utsikt att få gehör för ett yrkande om bifall till motionsparet I:1176 och II: 1382, yrka bifall till reservationen 2 vid bevillningsutskottets betänkande nr 37, vars skrivning om ett frikostigt dispensgivande jag helt instämmer i.

Herr talman! I anslutning till den proposition vi nu behandlar har väckts bl.a. de likalydande motionerna I: 1178 och II:1381. Yrkandet i motionerna innebär att riksdagen skulle besluta att Gotland skall hänföras till de områden inom vilka investeringsavgift inte skall erläggas. Herr Börjesson i Falköping har redan berört de synpunkter som motionerna innefattar, och jag vill bara något ytterligare utveckla tankegångar I motionerna argumenterar vi på intet sätt mot de motiveringar som finansministern anför för införandet av investeringsavgiften. Han säger att vi har spänningar i vår ekonomi och att det på arbetsmarknaden förekommer ett betydande efterfrågeöverskott inom vissa sektorer och regioner i vårt land. Vidare säger han att prioriteringen av industrins utvecklingsplaner måste ytterligare markeras genom en dämpning av benägenheten för mindre angelägna byggnadsinvesteringar. Vi tror att finansministerns bedömningar i propositionen är riktiga, och det är inte mot dem vi argumenterar. Vad vi säger är att samma situation inte föreligger i alla delar av vårt land. Det torde främst vara i storstadsområdena samt i andra expansiva regioner som behov av en dämpning föreligger. Inom en region som Gotland är situationen en helt annan — området kännetecknas närmast av de förhållanden som är rådande vid en så gott som konstant lågkonjunktur, möjligen med undantag av en tidsperiod på somrarna, när turisterna besöker ön. Under den gångna vintern har investeringsviljan varit lägre och arbetslösheten högre än tidigare. Detta utgör ett observandum, något som vi bör fästa uppmärksamheten på. Förhållandet gäller särskilt på byggarbetsmarknaden, där arbetslösheten mer än fördubblats i förhållande till 1969. För närvarande saknas praktiskt taget anmälningar om De kommunala investeringarna är också lägre än tidigare på grund av att en viss osäkerhet råder om vilka projekt som kan realiseras och som bör prioriteras inför den kommande kommunsammanläggningen. Denna blir ju till sina verkningar den mest omfattande i landet enär Gotland blir en kommun vari även landstingets verksamhet involveras. Det bör i detta sammanhang också noteras att det ekonomiska läget för Gotlands kommuner är synnerligen besvärande, vilket i sin tur konstitueras av att Gotland har det lägsta skatteunderlaget i landet. Det strama kreditmarknadsläget drabbar med fullt kraft i denna kapitalfattiga region, där den industriella sektorn till stor del består av mindre och medelstora företag, vilkas investeringsmöjligheter nästan är helt beroende av lånemarknaden. Jag vill sammanfatta och säga att situationen på Gotland är den att i stället för en dämpning av investeringsviljan behövs en stimulans i detta avseende. Vid ett hastigt överslag torde framgå att i stället byggnadsinvesteringar på ca 16 miljoner kommer att utebli på grund av investeringsavgiften. Dessa investeringar skulle väl behövas för att hålla hjulen i gång. Denna summa kan i rikssammanhang givetvis förefalla vara liten, men för Gotlands del skulle den betyda en hel del. Ett område av näringslivet där utvecklingsmöjligheter finns är fritidsoch turistnäringen. En utbyggnad på dessa områden torde vara i allas vårt intresse med tanke på inte minst vår oförmånliga turistbalans. Gotland är just ett av de områden i landet, som har förutsättningar att ta emot en ökande resandeström både från vårt eget land och från andra länder. Utbyggnadsplanerna på bl.a. detta område kommer säkerligen att bli svåra att genomföra under trycket av den föreslagna inves teringsavgiften på oprioriterade byggen. Departementschefen anför att investeringsavgiften inte bör utgå inom stödområdet med anledning av att behovet av en dämpning av byggnadsinvesteringarna där inte föreligger med samma styrka. Motionärerna anser detta vara en riktig bedömning. Då emellertid Gotland är en region, som enligt vår åsikt bör tillföras stödområdet, talar starka skäl även av den anledningen för att Gotland bör ställas utanför verkningarna av den föreslagna investeringsavgiften. Eftersom reservationen 2 i stort sett innefattar de synpunkter vi har anfört, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till denna.

Herr talman! Vad som har skrivits i de motioner som behandlas i bankoutskottets utlåtande nr 35 kan kanske betecknas som anteckningar i marginalen till beslutet om en investeringsavgift. Motionärerna ansluter sig till propositionens syfte att bereda bättre utrymme för industrins investeringar. För hur nödvändigt detta är finns det på nytt formuleringar i den tilläggsproposition som just har kommit. En av anteckningarna i marginalen går ut på att motionärerna påpekar att ryckigheten i byggverksamheten är besvärande. Systemet med plötsligt införda investeringsavgifter resulterar just i besvärliga kastningar i planeringen för olika projekt. Med mindre statlig styrning och med mera av marknadshushållning på byggområdet skulle man nog aldrig ha behövt komma in i ett läge där så tvära inbromsningar har blivit nödvändiga. En annan anteckning i marginalen riktar uppmärksamheten på att det också finns andra vägar att nå propositionens syfte. En sådan väg skulle vara att riksbanken släppte fram obligationslån för industrin mera välvilligt än vad som nu sker. Dessa synpunkter är sä kerligen värda att beakta.

Med ett yrkande på den punkten skall jag återkomma när ärendet uppropas på nytt.